Herr talman! Jag skall begränsa mig till några randanmärkningar kring det som behandlas allra sist i bevillningsutskottets betänkande nr 2 och som handlar om de handikappades skatteförmåga. Där har utskottet behandlat ett motionspar, som velat dra fram en speciell fråga inom det komplex som de handikappades skattefrågor kan sägas utgöra. Specialfrågan gäller rätten till avdrag för de handikappades särskilda kostnader vid inkomstens förvärvande. Det är en strävan i allt handikapparbete att genom rehabilitering försöka återföra de handikappade till ett förvärvsarbete och att ge dem en förnimmelse av att på något sätt vara meddelaktiga i produktionslivet och i gemenskapen med andra människor.

För människor som ständigt kämpar med att liksom lyfta sig över sin egen känsla av att vara annorlunda och som tyvärr alltför ofta av andra människor också betraktas som annorlunda är detta något som lägger ytterligare sten på börda. Utskottet har behandlat denna motion mycket välvilligt och jag har ingen anledning att vara annat än tacksam härför. Till utskottets utlåtande är emellertid fogad en reservation.

Det är tydligen, herr talman, en betydligt större politisk fråga än motionärerna har anat! Men det är inte bara det märkliga faktum, att denna reservation av en socialdemokratisk partigrupp föreligger som är värt att påpeka, utan detta gäller även vad reservationen innehåller. Där talas om att extra avdrag för nedsatt skatteförmåga alltid måste avgöras med hänsyn till skatteförmågan — det underströks mycket starkt på förmiddagen av herr Brandt. I och för sig är vi väl alla överens om att grundprincipen i hela vår skattelagstiftning är skatt efter förmåga. Herr Ohlin var inne på det i sitt första anförande i dag på förmiddagen. Men den principen kan ibland vara svår att tillämpa på det sätt som den socialdemokratiska reservationen förordar. Där sägs nämligen att i princip måste stödet — i detta fall åt de handikappade — »lämnas i form av direkta bidrag i olika former i stället för genom avdrag vid taxeringen eller genom andra skatteförmåner». Samtidigt konstaterar emellertid reservanterna själva, att frågan i vilket inkomstläge ett fixerat kostnadsbelopp skall anses ha medfört väsentligen nedsatt skatteförmåga självfallet är svår att besvara. Ja, då står man där. Bidragsprincipen går således inte att tillämpa enligt vad reservanterna anser emedan det är så svårt att bestämma vilket kostnadsläge som skall medföra bidrag.

Det gäller bara de särskilda merkostnader som de handikappade drabbas av. Det finns många exempel på sådana merkostnader.

Man skulle kunna tänka sig att de handikappade som har förvärvsarbete fick avdrag för sådana kostnader. Principen om skäliga avdrag för kostnader för inkomstens förvärvande är ju redan godtagen, så man behöver inte gå emot en redan lagfäst princip utan bara vidga den och ge den så att säga en specialdestinering för just dessa grupper. Det förefaller mig som om avdrag i detta sammanhang skulle vara en praktisk lösning och en framkomlig väg. Herr talman! Jag skulle velat vädja till kammaren att försöka hoppa bock över de partipolitiska ståndpunkter som de socialdemokratiska reservanterna har velat mobilisera i sammanhanget, just därför att de inte hör hemma i den här frågan, men det är väl alltför patetiskt, och jag är inte tillräckligt vältalig för att kunna göra det.

Med den frågan öppen, herr talman, ber jag att få yrka bifall på denna punkt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skulle vilja anföra några synpunkter på frågan om fordonsskatten. Den nuvarande fordonsskatten bestämdes 1954 och trädde i kraft 1955. Utskottet har framhållit att den nu föreslagna höjningen med 50 procent skulle i huvudsak innebära ett återställande av skattens höjd med hänsyn till penningvärdeförändringen. Detta kan till stor del vara riktigt, men den saken gör det inte lättare för åkeriinnehavarna att betala skatten. Det har också anförts att höjningen inte skulle motsvara mer än omkring 3 procents ökning av taxan. Det är möjligt att för en del åkare — jag tänker då närmast på sådana som arbetar med den tunga trafiken — skattehöjningen motsvarar 3 procent av omsättningen, men för en del andra kommer den siffran att väsentligt överskridas. Men även om det skulle röra sig kring 3 procent uppstår en svår situation i varje fall för lastbilstrafiken, där man inte har andra möjligheter än att försöka kompensera sig genom taxehöjningar. För skogstransportörerna, som numera utgör en betydande grupp bland lastbilsåkarna, kommer den nu föreslagna höjningen att bli utomordentligt besvärlig. Ersättningen för deras transporter är redan så pressad, att många av dessa åkare arbetar under mycket svåra ekonomiska förhållanden, och jag är rädd för att de redan förekommande överlastningarna i förhållande till gällande axeltrycksbestämmelser kommer att öka i betydande utsträckning. Många gör gällande — och det har anförts tidigare i kammaren — att åkarna endast har att se till att taxorna höjs i samma grad som skatten höjs, men detta är enligt min mening inte möjligt för stora grupper lastbilsåkare. Det finns skogstransporttaxor som inte ger bättre lönsamhet i dag än de gjorde när den nuvarande skattesatsen fastställdes av riksdagen. Att situationen för lastbilstrafiken är mycket besvärlig kan avläsas i många konkurser och nedläggningar av trafikföretag under de senaste åren. T. o. m. statens egna lastbilsföretag har tvingats till ändringar eller nedläggningar, som haft till följd att en del arbetskraft har blivit friställd. Det beräknas att cirka 50 000 personer är sysselsatta i lastbilstrafiken och åkerinäringen, så detta är inte en alldeles betydelselös verksamhet ur sysselsättningssynpunkt. Busstrafikens förhållanden skall jag gå förbi, eftersom frågan om bidrag för de mindre lönsamma busslinjerna kommer att prövas här i kammaren vid ett senare tillfälle. Det synes emellertid som om alla partier vore överens om att den föreslagna skattehöjningen måste genomföras — motionärerna i frågan har inte heller ansett att det är möjligt att komma ifrån en skattehöjning. Den för den tunga trafiken fördelaktigaste motionen, av bl.a. herr Asp och herr Hedin i denna kammare, som innebär en omfördelning av bilskatterna så att personbiltrafiken får bära en något högre andel och den tunga trafiken i motsvarande grad en mindre andel, har inte vunnit utskottets gehör. Tvärtom har utskottet enhälligt avstyrkt motionen. av utskottet följt upp genom en reservation. Jag har emellertid inte funnit något som helst värde i reservationens förslag om en utredning av fordonsbeskattningen, eftersom en sådan utredning pågår och många väntar att dess förslag skall läggas fram ganska snart. Detta sista som jag anförde, nämligen att en utredning är på gång och att trafikutövarnas organisationer har uppvaktat den, kan kanske få utgöra ett svar till herr Jonasson, som funderade över varför inte socialdemokraterna hade kunnat ansluta sig till reservationen. Herr talman! Jag vill till utskottet framföra ett tack för att det har föreslagit att inbetalningen av skatten för högskattebetalande fordonsägare får uppdelas på flera betalningsterminer. Det är en fördel att bilskatten på detta sätt kommer att få inbetalas under längre tid och inte behöver i sin helhet förskotteras. Med dessa ord, herr talman, har jag velat konstatera att problemen är ganska stora, men jag har trots det inget yrkande.

Herr talman! Jag har för avsikt att begränsa mig till enbart en fråga, nämligen om folkpensionärernas beskattning. Finansministern redovisade i sitt anförande att han hade uppvaktats av en pensionärsorganisation, som hade framhållit att pensionärerna gärna skulle ta emot en rejäl pensionshöjning och sedan betala skatt som alla övriga medborgare utan särskilda preferenser. Det är väl i och för sig en god tanke, men det alternativet är inte hållbart. Finansministern framhöll också att han ansåg att vi inte har råd med en sådan politik och därför måste söka oss fram på andra vägar. Problemet är stort; det har redan omvittnats av flera talare tidigare i de batten, och jag kan fördenskull göra mitt inlägg ganska kort.

Det är säkerligen helt överflödigt att illustrera detta med några exempel. I anslutning till propositionen och bevillningsutskottets betänkande nr 2 vill jag gärna notera att det, även om det tagit tid, är en positiv inställning som där kommer till synes.

Det viktiga är — det har understrukits av bl.a. herr Brandt — att utskottet nu är enigt om att förorda att folkpensionärernas sidoinkomster snarast skall bli föremål för utredning. Jag vill notera detta därför att det parti jag representerar i många år — enligt somligas mening ibland kanske litet för enträget — har stött på i dessa frågor. Nu kan vi äntligen se en möjlighet att problemet utan alltför stor tidsutdräkt faller framåt. Det behöver väl knappast här motiveras varför pensionärer som är vid god hälsa skall ges möjligheter att delta i arbetslivet. Det finns inte bara arbetsmarknadspolitiska skäl utan också fysiska och psykologiska som talar för det. Emellertid är det helt onödigt att ägna någon längre tid åt att upprepa sådant som är sagt hundrade gånger från denna talarstol. Jag vill därför, då det yrkande som framställts i motionen i sin ursprungliga form inte har förutsättningar att vinna riksdagens bifall, helt kort be att få ansluta mig till utskottets yrkande på denna punkt. Det sker med ett alldeles särskilt understrykande av att denna fråga — som utskottet förutskickat — bör handläggas med allra största skyndsamhet. Vi har ingenting emot. att den brytes ur utredningen om definitiv källskatt och förelägges riksdagen i ett särskilt förslag.

Herr talman! Låt mig få knyta ett par synpunkter till den reservation till andra lagutskottets utlåtande nr 2 som inlämnats av herr Svensson i Kungälv. I den nämndes visserligen inte någonting direkt om u-landshjälpens finansiering. Däremot har herr Svensson i sitt anförande här i talarstolen klart angivit den i motionen apostroferade kombinationen u-hjälp och höjd folkpensionsavgift. Motionen var bra men finansieringsvägen var tydligen olyckligt vald. Huvudmotionären är själv medveten om att reservationen inte har någon utsikt att vinna kammarens bifall, och jag bedömer den uppfattningen som realistisk — den föreslagna finansieringsvägen är uppenbarligen stängd. Det finns i dagens läge, herr talman — och det är därför jag har begärt ordet — en sak som är angelägen för mig och som jag också tror är angelägen för herr Svensson i Kungälv, nämligen den verkligt allvarliga förhoppningen att det skall bli möjligt att rädda motionsyrkandet om ökad u-landshjälp som sådant ur det befarade sammanbrottet. Herr Svensson kritiserade i sitt anförande en rad motionärer, som varit inne på specialdestinationer och öronmärkning, när det gäller finansiering av u-hjälpen. Jag delar hans mening, framför allt då det gäller att anvisa enskilda finansieringsvägar som alter nativ till eller ersättning för den skattefinansierade u-landshjälpen. Jag har nämligen den uppfattningen att det är ytterligt värdefullt att vi äntligen har kommit till insikt om att detta är hela folkets angelägenhet. Vi skall inte slå sönder den grund på vilken vi bygger, när vi ändå med en så stor enighet har kommit överens om att göra någonting skattevägen. Herr Svensson gick t.o.m. så långt att han tog avstånd från varje försök att peka ut vissa grupper som skulle bära bördan av en ökad u-hjälp. Samma anmärkning har ju, inte minst från socialdemokratiskt håll, riktats mot herr Svenssons eget förslag, nämligen att den aktuella ökningen av uhjälpen skulle betalas enbart av en avgränsad inkomstgrupp. Vi får väl anse att detta förslag har fallit. Nej, det som är lika angeläget för herr Svensson, hans medmotionärer, mig och många andra i denna kammare är att den nödvändiga ökningen av u-hjälpen icke torpederas genom utgången av den nu pågående debatten om folkpensionsavgiften. Herr talman, ännu återstår, såvitt jag kan förstå, dels mittenpartiernas förslag om vissa besparingar som borde kunna allvarligt övervägas även av andra partier än dem som har väckt förslagen, dels möjligheten att inom statsutskottet och riksdagen finna en annan väg till finansiering. Konstitutionellt finns det väl inget hinder för en sådan överenskommelse, och det skulle vara ett alltför genomskinligt de obotfärdigas förhinder, om man försökte att manövrera bort en sådan lösning av formella skäl. Svenska folket är som vi vet utomordentligt intresserat för utgången av denna fråga, vilket nyss omvittnats av herr Carlsson i Tyresö.

Till denna fråga får vi emellertid återkomma i slutet av april när statsutskottets förslag om u-landshjälpen föreligger. För dagen vill jag bara understryka vad som sagts av herr Svensson i Kungälv och andra talare i denna debatt om hur angeläget det är att frågan om en ökning av u-landshjälpen i slutupploppet frikopplas från de föreslagna finansieringsvägarna, i den mån dessa inte kan genomföras. Även om alla sådana förslag skulle avvisas, anser jag att förslaget om en ökning av u-landshjälpen bör bifallas. Skillnaden är ju inte större än att den ryms i marginalen av en budget på 35 miljarder. Vi behöver ingen specialdestination. Brukar inte riksdagen på andra områden besluta om utgifter som går utöver Kungl. Maj:ts förslag? Huvudsaken är att vårt land, som trots egna problem ändå i jämförelse med u-länderna är privilegierat, går in för en rimlig, kontinuerlig ökning av uhjälpen i stället för att bromsa upp hjälpen. Jag använder tillfället, herr talman, att vädja till statsutskottets mycket inflytelserika ledamöter ur samtliga riksdagsgrupper att göra sitt bästa för en fruktbar kompromisslösning. I denna fråga yrkar jag bifall till andra lagutskottets hemställan.
Herr talman! Än en gång kommer påståendet, att en avgränsad grupp inkomsttagare skulle komma att finansiera den förstärkning av u-hjälpen som blir möjlig om riksdagen bifaller det förslag till höjning av taket för folkpensionsavgiften, som vi framlagt i vår motion. Detta är helt oriktigt, herr Rimmerfors. Vidare, om man påstår att motionärernas förslag om höjd avgift finansierar u-hjälpshöjningen, skulle man med samma skäl kunna säga att den höjning av folkpensionsavgiften, som Kungl. Maj:t föreslår och som utskottet tillstyrker, finansierar den höjning av u-hjälpen som finansministern föreslagit. Det finns inget samband mellan avgift och folkpensionsförmån, och det är helt felaktigt att påstå att de pengar, som skulle inflyta, är specialdestinerade.
Herr talman! Detta är en rätt fantastisk diskussion. Man tycks inte kunna tänka ens i två steg, utan måste stirra sig blind på den ena delen av denna finansieringsmetod och kan inte räkna ut, att om man fyller på till folkpensionerna med högre avgifter, så får man mer pengar över på skattesidan. Jag har i min hand en lista på de förslag för finansiering av en ökning av u-hjälpen, som mittenpartierna lagt fram. Man kan ta exempel ur den listan och säga, att det är vissa grupper i samhället som får betala ökningen av uhjälpen. Mittenpartierna föreslår t.ex. en minskning av bostadssubventionerna för hus byggda mellan 1951 och 1956. Vi skulle med samma rätt kunna säga, att det är de människor som bor i dessa hus som får betala u-hjälpen. Man skulle på detta sätt kunna fortsätta och peka på t.ex. förslaget om en minskning av anslaget till byggande av polishus med 20 miljoner kronor. Det får väl ändå i denna kammare vara någon måtta på försöken att krångla till det hela.
Herr talman! Det förefaller som om både fru Eriksson i Stockholm och herr Svensson i Kungälv vill försöka svära sig fria från sammankopplingen mellan u-hjälpen och den föreslagna höjningen av folkpensionsavgiften. Men nog framgår det väl tydligt både av motionen och reservationen att det föreligger ett så dant samband, låt vara att man i reservationen understrukit vikten av en inkomstökning. Sedan är det väl så att själva den form förslaget fått måste ses som en, skall jag kalla det tvåstegsraket. Fru Eriksson i Stockholm har naturligtvis rätt i att den, låt vara obetydliga, ökning av anslaget till u-hjälpen som herr Sträng föreslår också tas ut med den vanliga likartade fördelningen, bortsett från progressiviteten som också där spelar in. Men när nu några motionärer, som jag i fråga om motionens syftning betygar min aktning, vill öka anslaget ytterligare, har de ansett sig böra anvisa motsvarande inkomstförstärkning. De har då valt att inom ramen för folkpensionsavgiften föreslå en tilläggsavgift, en ökning som verkar så att den i vissa inkomstlägen blir särskilt betungande. Det är denna konstruktion som bl.a. i andra lagutskottet mötte det mest kompakta motstånd från samtliga socialdemokratiska ledamöter utom herr Svensson i Kungälv.
Herr talman! Det kan ju bero på att de andra socialdemokratiska ledamöterna i andra lagutskottet icke hade undertecknat motionen och därför inte heller kände sig bundna vid vad som stod i den. Nej, saken är ju den att vi varit ärliga nog att föreslå en inkomstförstärkning. Mittenpartierna som önskar ungefär samma höjning av u-hjälpsanslaget försöker nu springa ifrån den första chans de haft till inkomstförstärkning.
Herr talman! Vill herr Rimmerfors verkligen använda ordet »betungande» om det faktum att en 41 000-kronorsinkomsttagare får betala 50 kronor till människor i nöd? Är inte det att använda ordet på fel ställe?
Herr talman! Det är, fru Eriksson i Stockholm, från socialdemokratiskt håll som jag har hört de starkaste invändningarna mot denna stegring, alltså inte 50-kronorsinsatsen utan 250-kronorsinsatsen. Den starka progressiviteten gör redan nu insatserna via skattesedeln avsevärt tyngre för somliga grupper. Här skulle vi dock vilja åstadkomma en allmän solidaritet.
Herr talman! Herr Rimmerfors försökte i sitt anförande anslå en försonlig ton, men precis som jag misstänkte hade han inte mycket för det. Jag hoppas att det trots allt skall bli möjligt att i slutloppet, sedan vi sagt vad vi tycker om varandra i denna debatt, komma fram till någonting som liknar en lösning och som i varje fall innebär att vi kan få igenom den höjning av u-hjälpen som jag tror att det för närvarande finns en stabil majoritet för i riksdagen. »Bara om den socialdemokratiska majoriteten tar sig samman och föreslår en rejäl satsning på u-hjälpen kan vi vara säkra på att det blir någonting av.» Så sammanfattade herr Carlsson i Tyresö sitt anförande före middagspausen och instämde därmed i ett inlägg av herr Eliasson i Sundborn. Ja, det är väl riktigt. Med den nuvarande majoriteten i riksdagen är det ett av de säkraste sätten att få igenom ett förslag om större u-hjälpsinsatser. Men nu har den socialdemokratiska regeringen inte velat göra den satsningen. Tidigare år har man åtminstone gått med på vad SIDA begärt för sina projekt och sagt sig ha möjlighet att göra av med på ett räntabelt och vettigt sätt. Men i år har man inte ens velat gå så långt. Medan vi väntar på att den socialdemokratiska regeringen, för att citera fru Eriksson i Stockholm, inte bara skall agitera för ökad förståelse för de fattiga folken utan också vara beredd att i konkret hand ling visa sin sympati så får vi väl försöka med andra och mindre säkra metoder att nå vårt mål. En sådan möjlighet är att de inom regeringspartiet, som säger att de bättre än regeringen förstår vad situationen i u-länderna kräver av oss, ger uttryck för den viljan till insatser genom att här i riksdagen samarbeta med de andra grupper, t.ex. med oss i mittenpartierna, som är beredda att lägga fram förslag som går längre än regeringens. Jag och många med mig trodde också att det var vad som skulle hända i år, att den passivitet hos representanter för t.ex. kvinnorörelsen, ungdomsrörelsen och broderskapsrörelsen som förvånat oss tidigare nu skulle vara slut. Vi trodde att den motion i denna kammare som skrivits under av herr Carlsson i Tyresö, fru Eriksson i Stockholm m.fl., inte bara var en skenfäktning. Men det var en motion med villkor — och som det visade sig under denna debatt mycket hårda villkor! Vill mittenpartierna ha hjälp av de socialdemokratiska motionärerna med att öka u-landshjälpen, så får vi vara beredda att acceptera deras förslag om finansiering genom en höjning av folkpensionsavgiften. I annat fall drar sig socialdemokraterna tillbaka och det blir ingen ökad u-landshjälp. Det är kontentan av de villkor som ställts. Visserligen är det förslaget nu grundligt sönderkritiserat av alla som haft med saken att göra — utom av motionärerna själva — men det tycks inte genera. De som talat för förslaget menar ändå att detta är det enda sätt som står till buds för att finansiera en ökad u-hjälpsinsats och att det är rimligt att mittenpartierna sluter upp kring denna enskilda motions förslag om finansieringsmetod. En annan intressant iakttagelse under debatten har varit, att när man försvarat detta förslag så har man låtsats att kritiken emot det nästan uteslutande kommer från oppositionen, framför allt från mittenpartierna, trots att man vet att alla partier har varit lika kritiska. Evert Svensson, som sitter med i andra lagutskottet, borde ha lagt märke till att den starkaste kritiken faktiskt har kommit från hans eget parti. Jag fick det intrycket att förslaget var ganska hjälplöst efter den sakliga och inträngande analys av dess konsekvenser som Axel Strand gjorde. Ett annat inslag i argumenteringen under dagen har varit att man polemiserat mot helt andra invändningar än dem som förts fram mot förslaget. Ingen har t.ex. sagt att bara de människor som har en årsinkomst mellan 30 000 och 35000 kronor i beskattningsbart belopp skulle få högre avgift enligt detta förslag. Vi har sagt att de skattetekniska konsekvenserna blir att bara de, som ligger i det skiktet, får känna av den höjning av marginalskatten som förslaget innebär och att varken lägre eller högre inkomsttagare får känna av den effekten. Sedan är det riktigt att den högre avgiften fortsätter att utgå för alla som har inkomster över detta inkomsttak, men den relativa belastningen sjunker naturligtvis med stigande inkomster. Det är en sak som socialdemokraterna annars brukar vara ganska pigga på att visa fram. Ingen har heller — utom fru Eriksson i Stockholm som försökte göra gällande att jag skulle ha hävdat det — sagt att de pengar som kommer in genom folkpensionsavgiften skulle räcka för att finansiera folkpensioneringen. Däremot har det sagts två saker. Den ena är att de pengar som kommer in på den vägen uteslutande skall användas för folkpensioneringskostnader. Så har det också varit hittills. För det andra har det sagts att justeringar i avgiften bara brukar företagas när de kan motiveras med ändringar i utgående förmåner. För att vara mera exakt är det så att dessa justeringar av avgiften göres för att finansiera den höjning av folkpensionen, som man nu mera är enig om inom riksdagen. Om fru Eriksson i Stockholm vill polemisera mot den tanken, får hon faktiskt vända sig mot regeringen och ta en omgång med den, ty den är med om att det skall vara så och har skrivit på det sättet i en proposition. När man hör Nancy Eriksson, Ingvar Carlsson och Evert Svensson tala i denna debatt, så förstår man att de befinner sig i en politisk nödsituation. Först utsattes de för ett starkt tryck från de egna organisationerna — och jag vill tillägga säkert också från sin egen ärliga vilja att göra någonting i u-hjälpsfrågan — ett tryck som de menade borde leda till att de lade fram ett förslag om en hårdare satsning än den regeringen föreslagit. Nu suckar man under trycket av en lika angelägen finansminister, som vill att man skall dra tillbaka sin motion. Men man inser samtidigt att det är svårt att göra detta utan vidare. Man måste ha en förevändning, och den bör helst vara sådan att man kan skylla reträtten på något annat. Man har uppenbarligen bestämt sig för att skylla på mittenpartierna. Det första försöket, att kräva uppslutning bakom det nu helt sönderkritiserade förslaget om folkpensionsavgiften, gick inte — det var för tokigt. Detta insåg i varje fall Evert Svensson i sitt anförande tidigare i dag. Han har därför gjort ett nytt försök att spela över bollen genom att säga: »Vi går med på att stödja mittenpartierna i u-landsfrågan, om de på förhand 1ovar att senare under riksdagen vara med om andra inkomstförstärkningar än dem som nu är aktuella. Om mittenpartierna säger ja till detta, kan vi diskutera att stå kvar vid vår motion. Säger de nej, är det deras fel att vi inte får någon höjning av u-landshjälpen.» Jag tycker att detta är ett precis lika ynkligt utspel som det första. Det enda villkor som behövs för att man skall kunna rösta igenom sitt eget förslag i u-landsfrågan — eller den kompromiss mellan mittenpartierna och dessa motionärer som jag hoppas skall komma till stånd är att man tar mod till sig och trotsar de påtryckningar som i dag känns svårast, de som uppenbarligen kommer från finansdepartementet. Låt oss t.ex. säga att denna u-lands motion — det förefaller också rimligt med tanke på den plan som har aktualiserats — behandlas här i riksdagen i mitten av april. Då måste det stå fritt för var och en som vill ha ökad u-hjälp att rösta för det förslaget. Om det skulle visa sig att vi får majoritet här i riksdagen för en höjning av anslaget, blir det givetvis riksdagsmajoritetens sak att sedan ta ställning till frågan om man behöver en inkomstförstärkning för att klara utgiftsstegringen och, ifall man anser att det är nödvändigt, avgöra vilken finansieringsmetod man skall välja. Det behövs alltså inga förhandsgarantier och förhandskonstruktioner av den typ som lanserats här under debatten. Likadant är det med pratet från de socialdemokratiska u-landsmotionärerna om garantier från andra partier eller grupper för att man skall klara finansieringen med hjälp av vissa metoder. Det tycks inte vara annat än svepskäl för att man skall kunna ta sig ur en politisk situation som man — det vill jag gärna säga till dessa motionärers försvar — tycks uppleva som mycket obehaglig.

Herr talman! Den senaste talaren, herr Ullsten, tyckte att de socialdemokratiska motionärerna ställde hårda villkor. Jag förstår att en folkpartist upplever det så, när det krävs att man skall betala för de utgiftsförslag som man framlägger. Det är för oss på den socialdemokratiska sidan fullständigt främmande om vi vill föreslå högre utgifter än vad som har upptagits i en hårt trängd budget, att inte stå för utgiftsökningarna genom att också anvisa inkomstförstärkningar. Det har klart sagts ifrån av herr Hedlund på ett mycket tidigt stadium att »mitten» inte kan tänka sig inkomstförstärkningar i form av skatteökningar för att finansiera ökad u-hjälp. De förslag som från »mittens» sida har lagts fram innebär en uppräkning av riksbankens vinst, en ren bokföringsåtgärd, och uppskjutande av byggen av olika slag. Man skjuter alltså svårigheterna framför sig och får ännu besvärligare att klara en ökning av u-hjälpen nästa år. Det är också fråga om en ökning av boendekostnaderna. Det tycker vi är ett utomordentligt dåligt förslag för att öka u-hjälpen — det är inte något förslag alls. Vi ger oppositionen en chans att vara med och verkligen skapa ökad u-hjälp. Det är klart att det kanske upplevs som hårda villkor, men på det sättet är det. Vill man någonting — och det gäller också i fråga om u-hjälpen — så kostar det någonting, herr Ullsten.

Herr talman! Inte blev det bättre när herr Rimmerfors började förklara sig och sade, att marginalskatten är så hög för dem, som har 40 000 och 50 000 kronor i inkomst, att det är ett verkligt krux. Herr Rimmerfors, är det i stället de, som inte har så hård känning av progressionen, som skall betala? Någon måste betala, och för mig verkar det smakligare att den avstår en femtilapp eller en hundralapp som har över 40 000 kronor i inkomst än att kostnaderna läggs på andra grupper. Man kan nämligen inte trolla bort utgifterna. Vidare sade herr Rimmerfors eller herr Ullsten — de argumenterar ju på samma sätt — att det är bara i inkomstskikten mellan 40 000 och 50 000 kro nor som marginalskatten ökar. Men ökar skatten överallt så ökar väl marginalskatten överallt, ty den är ingen särskild sorts skatt, utan den skatt som man får i det närmaste skiktet över en viss inkomst. Jag förstår därför inte alls herrarnas resonemang. Herr Ullsten hävdade att han inte skrivit det jag påstod att han skrivit. Därför skall jag läsa upp vad herr Ullsten skrivit, nämligen att ett av de viktigaste skälen för anslag på en folkpensionshöjning är, »att folkpensionsavgiften är en specialdestinerad skatt avsedd att täcka en viss bestämd del av statens kostnader för folkpensioneringen». Då frågar jag: Vilken viss bestämd del? Vidare säger herr Ullsten: När kostnaderna ökar måste avgiftens storlek anpassas därefter. Finns här verkligen något bestämt samband? Att avgiften vanligen höjts, när kostnaderna ökat, är riktigt. Men skall en viss bestämd del av kostnaderna bäras av avgiften? Nej, herr Ullsten, det finns inget sådant beslut. Till slut frågade herr Ullsten, varför vi bara argumenterat för att på detta sätt klara kostnaderna för höjningen av u-landshjälpen. Jo, herr Ullsten, vi har över huvud taget som enda grupp argumenterat för att kostnaderna skall betalas. Vi tror inte på trollerikonster i statsutskottet eller någon annanstans, en ökad kostnad måste tas ut på något sätt. Herr Ullsten har inte presenterat något alternativ till vårt finansieringsförslag, trots att han är så morsk.

Herr talman! Det tycks vara en förbluffande enögdhet som drabbat Nancy Eriksson och Ingvar Carlsson när de skall. debattera i denna fråga. Det är enligt deras förmenande hårda villkor — så uppfattar vi argumentationen — att man skall föreslå inkomster som motsvarar de utgifter som man lagt fram förslag om. Men från vår sida har vi faktiskt presterat ett alternativt budgetförslag. Det är ett budgetförslag som på varje punkt täcker in de utgiftsökningar vi föreslår och som dessutom — det har vi t.o.m. finansministerns ord på — ger ett större överskott, en starkare budget, än regeringens egen. Summan är visserligen så liten att den är negligeabel, men motsatsen kan i varje fall inte hävdas. Det är över huvud taget en ganska orimlig och obehaglig argumentkonst man använder sig av när man försöker mot bättre vetande hävda att vi, till skillnad från de socialdemokratiska motionärerna, inte skulle vara beredda att föreslå inkomstökningar eller besparingar som motsvarar de utgiftsökningar som ökningen av u-landshjälpen skulle leda till. Det vore bra om Ingvar Carlsson eller Nancy Eriksson ville gå upp i talarstolen och medge att detta är klart lögnaktigt. Vi för vår del har ett sätt att finansiera en ökad u-hjälp — ett förslag som vi tänker slåss för och som ännu inte behandlats av riksdagen. Ni har ett annat sätt för finansieringen — det förslaget har behandlats av riksdagen och behandlats mycket illa. Ni menar att vi skall gå ifrån vårt förslag för att i stället stödja detta ert förslag. Det tänker vi inte göra.

Herr talman! Den långa talarlista som just utdelats höll på att avskräcka mig, men jag har inte kunnat undgå att tänka här i kammaren i kväll: Vad håller vi på med? Grälar vi om att få ge? Under debatten har fällts starka yttranden, spets och ironi har varit med i bilden och man har sagt att den svenska u-landshjälpen är skamligt liten. Vissa uttalanden har haft en biton som berört mig illa — inte å mina egna vägnar men med tanke på dem som verkligen utför en helhjärtad offergärning på detta område. Om man från många håll ber att få ge mer via statens kassor, ber att vi skall ta in mer i skatt eller höja avgifter för att kunna ge mer åt de svältande ute i hungerns värld förstår jag denna begäran. Vi skall inte bromsa upp här. Men dessa som vill ha större insatser, ger de verkligen allt som är möjligt att ge? Det står så många vägar öppna, så många hjälpprojekt till buds. Det brådskar men vad hindrar att man på privata vägar ger bidrag? Det är inte nödvändigt att svensk hjälpinsats på detta område enbart går genom statsbudgeten. Ge tillbaka vad ni stulit! sades till riksdagsmännen när de gick tillbaka till riksdagshuset efter riksdagens högtidliga öppnande i år. Det var de svältande folkens rop till oss och visst känner man sig som tjuv ibland när man sätter sig vid dukat bord. Vi riksdagsmän ger kanske för litet till u-landshjälpen, men jag har ibland frågat mig hur mycket de människor ger som talar mest högljutt om Sveriges svek. Jag vet att många bland t.ex. de unga demonstranterna rör sig med mycket pengar. De har råd till nöjen, dyra bilar och ett flott liv. Jag missunnar dem inte detta men har de själva verkligen gått in för att ge till sina svältande bröder i världen? Det finns människor här i landet som ger stora bidrag. Jag känner folk som ger mycket utan att demonstrera på något sätt. Det finns personer som skänker hälften av sin ålderspension och det finns människor som ger tionde av sin inkomst till dem som enligt herr Carlsson i Tyresö sover på Bombays gator och trottoarer. En stor del av vårt folk ger på olika vägar allt de kan avstå för att t.ex. Inomeuropeisk mission och Lutherhjälpen skall kunna utföra sin gärning. Från en grupp svenskar kommer stora pengar till missionens verk i u-länderna. Jag tycker att dessa människor bör nämnas med respekt just här i kammaren. De begär ingen honnör, men jag vill peka på deras insats som ett före döme. De behöver medhjälpare. Det går att anmäla sig som givare hos missionerna och gör man det vet man att de pengar man försakar verkligen kommer till effektiv användning. De administrativa kostnaderna för hjälpen är de lägsta tänkbara, lägre än kostnaderna för varje bilateralt eller multilateralt arbete. Dessa organisationer har folk i u-länderna som åtnjuter förtroende. De har möjligheter att nå resultat och de solidaliserar sig verkligen med dem de arbetar hos. De känner också miljön och låter inte lura sig att lägga pengar i något som inte är nyttigt. Visst bör hela Sverige ställa upp på deras sida, visst skall vi sträva efter höjda svenska anslag för arbetet i den värld som dock ligger vägg i vägg med vår och vars skri kommer att tränga in i våra ombonade trygghetsrum, men om det verkligen pågår en väckelse i Sverige inför världens nöd förvånar det mig att man inte ser de möjligheter att hjälpa som faktiskt redan finns. Jag vore glad om någon kunde lugna mig med beskedet att de som nu pekar på riksdagens kallsinnighet själva har brinnande hjärtan, glödande samveten och offervilliga händer. Själv skulle jag se det som en riktig lösning av frågan om vår u-landshjälp att den stora del av vårt folk som ömmar för de nödställda — om man får tro en mängd talare och motionärer — och vill vara med och ge mer finge ögonen öppnade för de möjligheter som finns. Om mer än hälften av svenska folket står bakom kravet att Sverige skall öka sin hjälp har vi kommit i ett lyckligt läge. De som står och väntar och ber att få ge mer än en procent får förena sig med dem som funnit en utväg att hjälpa. Det skulle glädja de gamla kämparna som redan för hundra år sedan försakade och offrade för samma sak, om de hade kunnat höra ropet från de många offervilliga i dag. För min del har jag svårt att förlika mig med tanken på att folkpensionsav giften skall kopplas samman med ulandshjälpen. När jag därför inte stöder herr Svenssons i Kungälv reservation beror det på att jag betraktar själva metoden som felaktig och inte på att jag är motståndare till det ändamål reservanterna ömmar för. Om man skall höja anslagen, får man gå andra vägar för finansieringen. Men vi kan redan nu öka vår insats genom att utnyttja de vägar som finns.

Herr talman! Jag har under hela dagen suttit och hört på den diskussion som förts om det skattepaket som vi så småningom skall votera om. Alla har sagt att det är ett skatteförslag som i varje fall den borgerliga oppositionen inte kan godta, trots att den i utskottet så småningom har röstat för detsamma. Herr Jonasson sade efter middagsrasten att det skatteförslag som regeringen nu presenterar kommer att innebära att vissa enskilda lastbilsföretag får en skattehöjning på 70 000 å 80 000 kronor. Jag trodde att han gjorde sig skyldig till en felsägning, men han säger nu att så inte är fallet. Nu skulle jag vilja be herr Jonasson vara god att namnge det företag i Värmland som får en sådan skattehöjning. Jag skulle även vilja fråga om de borgerliga röstat mot det förslag till fordonsbeskattning som nu föreligger till votering.

Herr talman! Jag vill svara herr Persson i Skänninge med att framhålla att jag sagt att det finns åkare, som kommer att råka ut för en skattehöjning på mellan 70 000 och 80000 kronor. Jag har fått dessa uppgifter och jag tror absolut att de är sanna. Jag tror emellertid inte att jag här bör uppge namnen, men jag skall låta herr Persson i Skänninge och alla som så önskar få se dem i nästa vecka så att de kan avgöra hur det förhåller sig. Det fall som jag själv känner till gäller en enskild person med ett relativt nystartat familjebolag. Det ägs helt av honom, hans fru och ett av barnen. Jag har sagt att detta enligt vad jag kan se är den hårdaste punkten i hela det skatteförslag som föreligger. Det är ur den synpunkten som jag har tagit upp denna fråga. Jag tror att verkningarna av detta förslag kan bli ödesdigra för vissa kategorier. Förslagen i övrigt kommer inte, om de bifalles, att drabba enskilda individer lika hårt.

Herr talman! Jag godtar gärna den motivering som herr Jonasson nu har anfört. Jag vill emellertid fråga herr Jonasson om han kommer att rösta för att dessa enskilda människor får en skattehöjning på 70 000—380 000 kronor, när vi så småningom kommer att votera.
Herr talman! Om inte herr Persson i Skänninge drar ut på tiden med replikskiften skall han strax få reda på den saken.

Herr talman! Jag hade verkligen inte tänkt besvära kammaren genom att deltaga mera i debatten, men jag måste säga några ord efter herr Carlssons i Tyresö anförande. Är det meningen att man skall försöka sluta denna debatt om finansieringen av u-hjälpen med att ställa upp herr Hedlund som ett hinder för frågans lösning, eller vad är taktiken? Herr Hedlund har sagt att han vill undvika en skattehöjning för att finansiera ökade u-hjälpsanslag. Detta framgår också av de budgetalternativ som vi har utarbetat. Men att därav dra den slutsatsen att vårt parti skulle motsätta sig varje diskussion om en lösning som kanske skulle kunna innebära en kombination av besparingar och någon mindre justering för att trygga finansieringen härav är väl ändå en orimlighet? Man kan säga att det ökade anslag som det gäller — drygt 60 miljoner kronor — är felräkningspengar i en budget av den storleksordning det är fråga om. Men vi har inte velat föra fram det argumentet, därför har vi presenterat en rad besparingsförslag. Är det så underligt om vårt parti och folkpartiet framlägger förslag om att vissa saker får skjutas på i tiden? Det är väl inte märkvärdigare än att herr Sträng prutar på en hel del anslag till myndigheter och säger att det får anstå. Jag har svårt att förstå argumentationen. Socialdemokraterna i utskottet har med undantag av herr Svensson i Kungälv avvisat finansieringsmetoden över folkpensionsavgiften. Då kvarstår möjligheten att rösta igenom våra förslag om besparingar. Det är väl alldeles uppenbart att vi föredrar den lösningen — det framgår av våra motioner. Men det är fel att dra den slutsatsen att vi principiellt skulle vägra att diskutera någon annan lösning. Jag kan tänka mig en möjlighet till en kompromiss innebärande besparingar och en mindre justering för att få ihop dessa drygt 60 miljoner kronor. Jag anser det vara uttryck för bristande handlingskraft om man inte kan nå en sådan lösning. Men bollen ligger som sagt inte på vår sida. Om herr Carlsson i Tyresö, som har goda förbindelser i kanslihuset, kan presentera ett alternativ, bakom vilket står en tillräckligt stor grupp för att det skall kunna vinna majoritet i riksdagen, så inte säger vi från början nej till en diskussion därom. Detta är enligt min mening att se problemet som det är, medan herr Carlsson försöker lägga huvudansvaret på mittenpartierna, om denna fråga inte löses.
Herr talman! Vi kanske inte borde sluta den här debatten utan att peka på det som herr Eliasson i Sundborn ändå till slut har sagt. Vi vet väl ungefär hur vi alla ställer oss. De socialdemokrater som vill stödja en utökad finansiering av u-hjälpen måste göra det enligt vårt förslag, och mittenpartierna har sitt förslag. Jag har utgått från att de förslagen inte kommer att vinna bifall av andra kammarens majoritet, och de har för resten redan fallit i första kammaren. Vägarna står alltså öppna framöver. Jag vill sluta denna långa debatt med att säga, att sista ordet ändå inte är sagt.
Herr talman! Herr Svensson i Kungälv var också den här gången, liksom när vi skrev motionen, litet för optimistisk — förra gången gällde det mittenpartiernas vilja att följa upp u-hjälpen, och denna gång gällde det min förmåga att hålla tyst. Jag blev uppkallad av herr Eliasson, som påstod att mittenpartierna har ett alternativ som håller. Jag konstaterar att det i detta s.k. hållbara alternativ ingår en uppräkning av leveransen från riksbanken — en ren bokföringspost på 50 miljoner. Polishusbyggandet skall slås ut över en längre tid — det innebär att man skjuter problemen framför sig. Den statliga förvaltningen skall vara återhållsam med fastighetsköp — också det innebär att man skjuter problemen på framtiden. Man vill spara 20 miljoner på projekteringskostnader avseende statliga byggnadsföretag, man vill temporärt åstadkomma en avsaktning i inlagringen av olja och man har vissa förslag beträffande bostadspolitiken som skulle medföra högre bostadskostnader. Till större delen är ju detta rena bluffbesparingar som inte kan finansiera vare sig u-hjälp eller någonting annat. På en enda punkt föreslår man verkliga besparingar, och de går ut över bostadskonsumenterna. Det tycker jag är ett utomordentligt dåligt sätt att finansiera u-hjälpen. Det finns bara ett realistiskt förslag. Man må tycka illa om finansieringsvägen, men den skapar de resurser som krävs för finansiering av utgiftsökningen, och därför kommer jag att rösta för det förslaget. Det är ett sätt att verkligen skapa utrymme för ökad u-hjälp.

Herr talman! Jag ber att få anmäla att jag i voteringen rörande höjda ortsavdrag för folkpensionärer råkade rösta nej men avsåg att rösta ja.

Herr talman! Utskottets borgerliga ledamöter erkänner nödvändigheten av att hålla tillbaka vissa mindre angelägna byggnadsprojekt för att få utrymme för bostadsoch industribyggnader. Därom råder allmän enighet, understryker de — det bör noteras och läggas på minnet. Men som vanligt saknar de borgerliga initiativkraft, mod och vilja att göra någonting för att åstadkomma den nödvändiga förskjutningen. »Det råder osäkerhet i konjunkturen», säger de, och därför finner de inte någon utbyggnad av det statliga regleringssyste met påkallad. Man kan fråga sig, om trots allt konjunkturen inte är stabilare än oppositionen. Sedan de borgerliga inlett utlåtandet med dessa konstateranden, hamnar de i status quo. Vi kan använda den reglering vi har, menar de — den reglering alltså som man på borgerligt håll så energiskt och kraftigt kritiserat varje år. De tillägger visserligen, att tillståndsgivningen skulle kunna återföras från länsarbetsnämnderna till arbetsmarknadsstyrelsen, som skulle få direktiv till central reglering. Tillståndsgivningen skulle alltså återföras till den arbetsmarknadsstyrelse som de borgerliga sedan länge inte velat ge tillräckliga resurser för att den skall kunna föra en aktiv arbetsmarknadspolitik. Herr Eliasson i Sundborn frågade finansministern, om denne inte hade förtroende för länsarbetsnämnderna. Jag vill ställa den frågan till herr Eliasson i stället: Betyder denna skrivning att oppositionen inte har förtroende för länsarbetsnämnden? Jag skall återkomma något till den saken senare. Det verkar som om det plötsligt blivit högsta dygd och det effektivaste sättet att lösa problemen, att presumptiva ansökare av byggnadslov får nöta myndigheternas trappor för att angelägna byggen skall komma till stånd. Det kan väl kallas en antiklimax. Oppositionen slutar med att återigen understryka, att man ingenting har emot syftet med propositionen men att detta kan nås inom ramen för den av oppositionen, som jag förut sade, starkt kritiserade gällande lagstiftningen. Det är förvånansvärt att man nu blivit så detaljregleringsfrälst, att man hellre är med på att skärpa denna reglering än att acceptera propositionens mer generella metod. Det är väl uppenbart — och det tycks också utskottsmajoriteten inse — att det inte går att åstadkomma en effektiv begränsning och styrning av investeringarna via den prövning av igångsättningstillstånd som sker hos länsarbetsnämnderna. Det har de senaste årens erfarenheter visat. Den begränsade byggnadsreglering som vi haft sedan våren 1966 med stor restriktivitet i tillståndsgivningen för att utestänga mindre angelägna byggnadsprojekt — det har ju fordrats särskilt igångsättningstillstånd för sådana byggen — har inte gett önskat resultat. Detta gäller en rad byggen, som jag här skall avstå från att räkna upp. Jag vill bara konstatera att det inte är fråga om små belopp — det rör sig minst om ett par miljarder kronor. För länsarbetsnämnderna har det av olika skäl varit svårt att hålla igen. Bl.a. gör sig ofta starka ortsintressen gällande, något som också framgår av den rika floran av motioner med förslag om undantag från regleringen. Alla motionärer anser att just det bygge de slår vakt om är det angelägnaste. Den vägen går det alltså inte att lösa problemet om ökad restriktivitet. Som finansministern framhållit har det på något förunderligt sätt alltid funnits pengar till sådana här oprioriterade byggen, medan det varit svårare att få kredit till byggandet av bostäder och industrier. Frågan är alltså, har vi sagt oss i utskottet — denna fråga har såvitt jag förstår även finansministern ställt sig: Skall man skärpa byggnadsregleringen så att man når syftet att minska antalet oprioriterade byggen — en skärpning blir nämligen nödvändig om den vägen skall användas? Eller skall man införa en generell tidsbegränsad avgift för dessa oprioriterade byggen? Vi reservanter anser i likhet med de Partementschefen att man når syftet bäst med den selektiva investeringsavgiften, och en tidsbegränsning är då nödvändig. Att denna metod ur administrativ synpunkt är överlägsen en detaljreglering borde stå klart, även om oppositionen försöker påstå något annat. Men detta förutsätter att undantagsreglerna inte utvidgas nämnvärt. I en mängd motioner yrkas som sagt undantag från skatteplikt för ett mycket stort antal objekt, och det skulle sannerligen inte bli mycket kvar om dessa motioner bifölls. Det mest omfattande yrkandet avser generellt undantag för kommunernas investeringar. Vi som är reservanter i utskottet har sagt oss att om man vill nå resultat så är det inte möjligt att tillgodose detta yrkande. Enligt vår mening finns det även åtskilliga kommunala investeringar som inte är så överhängande angelägna från allmän synpunkt att de inte utan större olägenhet kan uppskjutas. Vi tycker att man kan säga detsamma om många byggnadsprojekt som avser exempelvis kyrkor och samlingslokaler, idrottsoch fritidsanläggningar, m.m. Jag vill emellertid understryka att bostäder, sjukhus, barndaghem och ålderdomshem inte berörs av förordningen, och dessa utgör väl de mest angelägna byggnadsinvesteringarna för kommunerna. Skall det göras undantag, bör dessa ske genom dispens menar vi. Enligt förordningens 16 § kan Kungl. Maj:t ge dispens, om »läget på arbetsmarknaden så påkallar eller av synnerliga skäl». Vi vill gärna betona att denna dispensregel inte bör tolkas alltför restriktivt. Dispensen kan också utformas så, att den gäller generellt för vissa arbeten. Avsikten är inte att stoppa alla oprioriterade byggen. Det skall inte vara fråga om något »idiotstopp». Syftet med hela förordningen är ju att åstadkomma ett uppskov med byggen som utan allvarligare olägenheter kan igångsättas senare. Vi betonar vidare att det är angeläget att man ger dispens när så är påkallat av Jlokaliseringseller sysselsättningspolitiska skäl. Det betyder att man inte bör ta hänsyn endast till arbetslösheten inom byggnadsfacket. Det torde för övrigt vara en tidsfråga när den är borta — det visar de senaste veckornas händelser på den fronten. Byggnadsarbe tarnas representant i det sammansatta utskottet, Knut Johansson, hade säkerligen rätt när han i utskottet sade att det inom en snar framtid kommer att råda brist på byggnadsarbetare. Att skrämma med arbetslöshet på det området torde alltså vara utsiktslöst, om man får tro honom. Däremot kan det ju uppstå arbetslöshet — det har redan skett — inom andra branscher; framför allt drabbas därvid äldre arbetskraft. Enligt min mening täcker dispensregeln även möjligheterna att ta hänsyn till detta. Jag vill också särskilt betona att reservanterna anser att hus som uppförs med statliga lån inte skall avgiftsbeläggas, inte heller byggnadsarbeten som utförs med stöd av allmänna medel för ett speciellt ändamål. Det kan t.ex. gälla arbeten på en bensinstation på grund av högertrafikomläggningen. Det vore ju orimligt om man å ena sidan ålade någon att flytta exempelvis en bensinstation och gav bidrag till detta och å andra sidan tog ut investeringsavgift för att arbetet utfördes. Det har heller aldrig varit meningen. Reservanterna har vidare framhållit att man vid dispensgivningen bör ta hänsyn till behovet av servicelokaler i nyanlagda bostadsområden. När man bygger nya bostadsområden är det ju vanligt att där också uppföres servicelokaler av olika slag. De anses oundgängliga, och för dem bör därför inte utgå investeringsavgift. Med dessa möjligheter till dispens och undantag torde förordningen under den korta tid den skall gälla inte vålla de svårigheter som olika motionärer och även utskottsmajoriteten vill göra gällande. vill minska denna yta till 60 kvadratmeter. Men då en yta på 80 kvadratmeter föreskrives i bestämmelserna om igångsättningstillstånd, och då dessa kan bli föremål för justering, kan det inte vara riktigt att under den korta tid investeringsavgiftsförordningen skall gälla tillämpa en annan regel. Att differentiera investeringsavgiften som sådan skulle komplicera förordningen. De föreslagna 25 procenten torde räcka till för ändamålet. Liksom vissa motionärer anmärker utskottet på att investeringsavgiften inte skall vara avdragsgill vid taxeringen och inte heller får inräknas i anskaffningskostnaden vid beräkningen av värdeminskningsavdrag. Denna bestämmelse har tillkommit därför att avgiften kan komma att erläggas av såväl byggherrar — som har möjligheter att utnyttja avdraget vid inkomsttaxeringen — som av dem som inte är skattskyldiga och alltså inte kan utnyttja avdraget. Vi menar att om avgiften skall verka prohibitivt som avsikten är, bör den i princip drabba alla byggherrar lika. Slutligen menar man att det efter förordningens utgång kan bli en »investeringsexplosion». Det tror jag är överdrivet. Avgiftsbeläggningen har varit känd sedan riksdagens början och många har därigenom säkerligen inhiberat eller bromsat upp planerade projekt som kan komma att beröras. Det finns kanske en del personer som inte har kunnat göra det, men många vidtog redan när de fick kännedom om saken sådana åtgärder. I den mån planeringen av oprioriterade projekt inte är färdig då avgiften börjar uttas, kommer de säkert att skjutas på framtiden med hänsyn till de avsevärda projekteringskostnaderna. Det är ju inte enbart fråga om en fördyring genom denna avgift på 25 procent, utan det är även en kreditfråga, eftersom avgiften skall inbetalas redan vid byggets igångsättning. Detta kommer säkerligen att gälla de projekt beträf fande vilka man inte vet om man får igångsättningstillstånd ens när avgiftstiden är slut. Reservanterna understryker i detta sammanhang att en viss projektering dock kan förutsättas ske även under avgiftstiden — i första hand i statlig och kommunal regi. Men det är klart att en alltför kraftig investeringsbenägenhet på det oprioriterade området efter avgiftstidens slut kan äventyra det syfte man nu vill vinna med avgiften. Enligt reservanternas mening bör man därför i god tid genom en översyn av tillståndslagstiftningen söka komma till rätta med de problem som kan uppstå när avgiften tas bort. Frågan om förlängning av lagen om igångsättningstillstånd för byggnadsarbete i dess nuvarande lydelse prövas av Kungl. Maj:t, och vi kan förvänta förslag till höstriksdagen. Det finns alltså möjligheter att beakta detta problem, och vi reservanter förutsätter att Kungl. Maj:t har sin uppmärksamhet riktad på spörsmålet. Herr talman! Ligger det något allvar bakom försäkringarna från alla håll att det i dagens läge är nödvändigt att skapa ökade möjligheter att bredda utrymmet för bostadsoch industribyggande, måste man väl också acceptera en begränsning av det oprioriterade byggandet. även om den nu valda metoden också medför besvärligheter och problem, är den utan tvivel den bästa och effektivaste. Talet om rättsosäkerhet och taxeringsprocesser är överdrivet, menar vi. De byggen som man sätter i gång i fullt medvetande om att man måste betala avgiften redan vid arbetets påbörjande torde bli ganska få. Därtill får vi hoppas att förordningen i övrigt kommer att tillämpas med realism och förnuft. Jag tror mig också kunna säga att denna förordning, fast den ännu inte trätt i kraft, redan haft sina verkningar. Icke rationella företeelser inom branschen rensas bort, och det finns exempel på entreprenadanbud som är väsentligt lägre än vad de skulle ha varit, om denna lagstiftning inte hade annonserats. Det blir alltså en nyttig och ändamålsenlig konkurrens även inom denna verksamhet. Med detta korta anförande, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation av herr John Ericsson m.fl. som är fogad till utlåtandet.

Herr talman! Det förslag till investeringsavgift som vi nu diskuterar har ju kommit att framstå som ett av de mest kontroversiella ärendena under innevarande riksdag. De många motioner som propositionen har föranlett tyder också på detta. Det är ju ganska ovanligt att ett utskottsutlåtande är så bemängt med olika motionsyrkanden som i detta fall. Därutöver har till utskottet och till riksdagens ledamöter ankommit ett flertal skrivelser, i vilka man vänder sig mot förslaget i dess helhet eller mot vissa detaljer. Det är obekant om finansministern räknade med så starkt motstånd mot propositionen som fallet har blivit, men har han haft långt gående farhågor i det avseendet så har de tydligen besannats. Jag tycker nog också, herr talman, att man kan utläsa en mycket stark tveksamhet hos de socialdemokrater i sammansatta utskottet som har tillstyrkt propositionen. '”Tveksamheten framgår bl.a. av den stora uppmärksamhet som reservanterna har ägnat 16 § i lagförslaget, d.v.s. dispensregeln, som herr Brandt nyss i sitt anförande har ganska utförligt belyst. Man räknar sålunda upp ett flertal byggnadsarbeten, för vilka dispens bör kunna medges. Det gäller, som herr Brandt också erinrade om, sådana investeringar som påkallas av lokaliseringseller = sysselsättningspolitiska skäl, det gäller hus som uppförs med statliga lån, bensinstationer som måste flyttas eller ombyggas med anledning av högertrafiken och servicelokaler som behövs i nyanlagda bostadsområden. Allmänt säger man i reservationen att dispensregeln icke bör tillämpas alltför restriktivt. Det är alldeles klart, att de socialdemokratiska reservanterna i utskottet vill ha en betydligt liberalare tillämpning av dispensregeln än vad finansministern har tänkt sig, och detta är givetvis ett betydande framsteg. I själva verket anvisar reservanterna en så pass mjuk tillämpning av dispensparagrafen, att steget över till ett radikalt avslag på propositionen icke borde ha varit alltför svårt att ta. Nu får man det intrycket, att socialdemokraterna vill ha både det ena och det andra utan att riktigt veta vilket de anser vara att föredraga. Nu är det inte så underligt att regeringspartiets ledamöter har hamnat i denna situation. Förslaget om investeringsavgift har ju mött gensagor även inom de egna leden. Direkt avslag har yrkats t.ex. av herr Lundberg i Uppsala. Ett flertal partivänner till finansministern har yrkat avslag beträffande kommunala förvaltningsbyggnader och velat ha beslut om att icke bara staten utan även kommunerna skulle slippa investeringsavgiften. Andra socialdemokrater har, för att fortsätta med exempelsamlingen, velat undantaga kyrkliga byggnader. En av de skrivelser med yrkande om avslag på förslaget eller i varje fall starkt uppmjukade dispensregler, som inkommit till utskottet, har undertecknats bl.a. av en socialdemokratisk ledamot av denna kammare. I själva verket har ju oppositionen mot förslaget bedömts vara så stark på socialdemokratiskt håll, att man på allvar räknat med ett nederlag för finansministern. Om detta uteblir — och det får vi senare se här i kammaren — bör nog finansministern tacka 16 8 i lagförslaget för att propositionen klarats i hamn. Den avgörande frågan är givetvis om det i nuvarande läge verkligen är befogat med en så drastisk och långt gående restriktiv åtgärd som denna 25 procentiga investeringsavgift. Att det kan vara nödvändigt att hålla vissa mindre angelägna byggnadsobjekt tillbaka och därigenom bredda utrymmet för bostadsoch industribyggande har även vi som bildat majoritet i utskottet medgivit. Saken har också påpekats i de motioner om avslag eller ändringar som väckts från olika håll. Vi anser emellertid att detta syfte på ett tillfredsställande sätt kan nås genom tilllämpning av den lag om tillståndstvång som redan finns. Den 25-procentiga investeringsavgiften kan väntas medföra så stora praktiska olägenheter att skadeverkningarna vida överstiger de positiva resultat som finansministern räknat med. Jag skall inte närmare gå in på dessa olika nackdelar utan hänvisar till utskottets utlåtande, där många av dem redovisas ganska utförligt. Därutöver vill jag erinra om att det tidigare i dagens debatt konstaterats att konjunkturläget ter sig förmånligare nu än för någon tid sedan, t.ex. bara för några månader sedan eller vid den tidpunkt då finansministern hittade på att vi borde ha en investeringsavgift som stoppade den icke prioriterade byggnadsverksamheten. Man kan som ett uttryck härför hänvisa till att man ansett sig kunna företa en liten men dock räntesänkning och likaså att arbetslöshetssiffrorna upphört att stiga. Herr Brandt erinrade härom tidigare i dag. I en tidningsrubrik i går kunde man läsa att 12000 friställda fått tillbaka sina jobb och att vi nu går mot »ljusare tider».

Skälen för avslag på propositionen synes i realiteten ha ökat redan under den korta tidrymd som förflutit sedan ärendet behandlades i sammansatta utskottet och till dagens debatt och beslut i kamrarna. Bland de olägenheter denna förordning kan komma att medföra finns också de rent administrativa. Jag tror det är en felsyn när såväl finansministern som utskottets reservanter söker bagatellisera denna invändning. Till kraven på igångsättningstillstånd på icke prioriterade byggen kommer nu också kraven på dispens från investeringsavgiften. Det som brukar kallas »springet i trapporna» kan väntas komma att tillta. även rent skattetekniska olägenheter uppstår. De socialdemokratiska motionärer som vill undanta kommunala byggnader har pekat på en. Resultatet blir att även kommunerna får erlägga skatt till staten, vilket väl förekommer men i princip är felaktigt. Jag skall dock inte gå närmare in på skattefrågan utan endast dröja några minuter vid byggnadsregleringen, som ju sedan gammalt — och man har verkligen rätt att säga »gammalt» i det avseendet — är ett ärende som behandlats av tredje lagutskottet. När vi 1961 efter en kompromiss i tredje lagutskottet beslöt oss för att byggnadsregleringen skulle upphöra 1963, betraktades väl detta som ett tecken på tillfrisknande i vår ekonomi. Lagen hade då under ett par år använts endast som instrument för att klara säsongutjämningen i byggnadsfacket. Denna angelägenhet skulle sedan i fortsättningen klaras genom Ööverenskommelser och samarbete mellan parterna på arbetsmarknaden. Nu måste det ju medges att förhoppningarna icke helt infriats. Säsongutjämningen har väl gått hyggligt, men investeringsverksamheten har inte följt de bästa banorna. I vilken utsträckning detta har berott på en oskicklig regeringspolitik har diskuterats tidigare i dag, och jag skall inte gå närmare in på den saken. Medan man på socialdemokratiskt håll ansett att strängare regleringsåtgärder måst vidtagas, vilket i praktiken har betytt att byggnadsregleringen mer eller mindre helt återinförts, så har vi på den borgerliga sidan förordat en mera liberal linje. Vi var sålunda tveksamma när regeringen 1964 och 1965 ville ha skärpt fullmakt att lämna igångsättningstillstånd för byggnadsarbeten, då vi fruktade att dessa restriktioner skulle skapa ett uppdämt investeringsbehov, som framdeles skulle kunna bli ännu svårare att bemästra. Byggrestriktionerna skulle kunna få ett drag av Döbelns beryktade medicin. Som utvecklingen nu har blivit, har vi till nöds måst acceptera att det finns en lagstiftning om igångsättningstillstånd för att hålla mindre angelägna projekt tillbaka. Jag tror det vore felaktigt att redan nu binda riksdagen med ett uttalande om hur gällande tillståndslagstiftning skall se ut i framtiden, t.ex. vid en eventuell förlängning efter utgången av innevarande år. Vår strävan måste ju ändå alltjämt vara att snarast möjligt slopa dessa gamla och nya krislagar och skapa förutsättningar för att detta skall kunna ske. Jag vill också med tacksamhet notera, att utskottet för dagen inte vill vara med om någon skärpning eller något uttalande om skärpning av reglerna för tillståndsgivningen. För oss som tillhör tredje lagutskottet är det av betydelse att vi under höstsessionen kan ta itu med frågan utan att vara på förhand bundna av något riksdagsuttalande. Ja, herr talman, med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan. Jag vill tillägga att det, om utskottets förslag skulle falla vid voteringen, är min avsikt att stödja de yrkanden om undantag från investeringsavgiften, som eventuellt kan komma att ställas under den följande debatten.

Herr talman! Det är kanske svårt att vid denna tidpunkt och efter en så lång skattedebatt, som har ägt rum i dag, fortfarande hålla intresset vid liv, när vi nu skall diskutera investeringsavgiften. Vi gjorde ju ett helhjärtat försök att hyfsa denna debatt genom att verkligen dela upp den på de bägge utskottsutlåtandena, men det lyckades nu mindre bra. Finansministern har ju berört investeringsavgiften ganska kort. Herr Ohlin har berört den litet mera, men herr Vigelsbo talade nästan enbart om investeringsavgiften, fastän debatten rörde bevillningsutskottets betänkande nr 2. Herr Brandt i Aspabruk, som i dag är i den situationen att vara reservant och inte utskottets talesman — på den punkten är det åtminstone en variation så till vida att rollerna är ombytta — har ju redan nämnt att det väcktes ett stort antal motioner i anledning av herr Strängs proposition. Antalet var inte mindre än 29, och alla rörde sig om avslag, om ändringar och undantag från investeringsavgiften. Något tillspetsat kan man säga att det enda som inte begärdes undantag för var banklokaler och nöjeslokaler. Det beror väl på att det inte är fullt så gångbart att begära undantag för sådana efter de bankhus som uppförts här i Stockholm. Men nog visar detta stora antal motioner att det finns många även inom regeringspartiet som inte ville svälja detta ny ingrepp. Det kallas avgift, vilket alltid låter litet smakligare, men i praktiken är det en straffskatt på visst byggande, s.k. oprioriterat byggande. Det stora antalet motioner om ändringar och undantag visar kanske också att förslaget inte var tillräckligt väl genomtänkt till sina konsekvenser. Hur skulle det för övrigt kunna vara det med den väldiga brådska som legat bakom förslaget? Ärendet skall upp i konselj redan på fredag för att träda i kraft den 1 mars, d.v.s. på onsdag i nästa vecka. Tidsmarginalen är alltså ytterligt smal, och olyckor skulle kunna inträffa. Om vi hade befunnit oss i kongressen i Washington, skulle oppositionen antagligen ha satt i gång en s.k. filibuster, d.v.s. talat utan begränsning för att därigenom överskrida tidsgränsen. Så ofina är vi dock inte här i landet. Vi har andra vanor och tillhör hans majestäts mest lojala opposition. Vi gör inte så även om det denna gång vore ovanligt frestande. Nog förefaller det emellertid som om även de socialdemokratiska reservanterna har tagit ett visst intryck av de många invändningar som riktats mot propositionen. I reservationen, som herr Brandt så utförligt och vältaligt redogjorde för, sägs att »investeringsavgiften inte är avsedd att medföra något totalstopp för det oprioriterade byggandet». Herr Brandt uttryckte sig mera expressivt: det skulle inte bli något »idiotstopp». Det intrycket fick man knappast när man läste finansplanen och finansministerns proposition om straffskatten. I denna säger finansministern: »Det torde komma att höra till undantagen att en byggherre är villig betala en avgift motsvarande en fjärdedel av byggnadskostnaden.» Man kan naturligtvis diskutera var gränsen går mellan »idiotstopp» och de få undantag som i så fall skulle förekomma där byggherrar verkligen skulle vilja bygga till dessa dryga kostnader. Reservanterna hakar sig fast vid dispensregeln med paragrafnumret 16, vilket onekligen för tankarna till den omistliga § 16 i regeringsformen — den kan säkerligen finansministern också. »Dispensregeln skall inte tolkas alltför restriktivt», säger reservanterna och fortsätter med att direkt ange vissa byggen som bör undantagas från investeringsavgift. En hel del av dessa undantag sammanfaller med yrkandena i mo tionerna. Även om herr Brandt har berört dem skall jag upprepa de undantag som reservanterna talar om. Enligt deras mening är det angeläget att dispens medges där det är påkallat av lokaliseringseller sysselsättningspolitiska skäl. Sysselsättningspolitiska skäl finns redan angivna i 16 8, men här har man även tagit med lokaliseringspolitiska skäl. I reservationen säges därefter: » Vidare bör enligt utskottets mening hus som uppförs med statliga lån inte avgiftsbeläggas och detsamma bör gälla byggnadsarbeten som utförs med stöd av bidrag av allmänna medel för ett särskilt ändamål. — Vid dispensgivningen bör också hänsyn tas till det behov av servicelokaler som kan finnas i nyanlagda bostadsområden. Avgift bör givetvis inte utgå då byggnadsarbete utförs på grund av omständighet utanför byggherrens kontroll.» Där har man redan fem, sex eller sju undantag som man tydligen anser att man skall begagna dispensparagrafen för. Innebörden av skrivningen är närmast att reservanterna redan är i färd med att perforera effekten av investeringsavgiften. Det trodde man knappast när man läste finansplanen. Jag skall också nämna en annan avvikelse. Finansministern har i finansplanen i fråga om igångsättningstillstånden nämnt undantagen för sjukhus och ålderdomshem. Reservanterna har för säkerhets skull också lagt till barndaghem, som ju oftast är kommunala byggen. När man nu har så mycket invändningar och redan i starten gör så många undantag och hakar sig fast vid dispensparagrafen 16, varför då inte förena er med majoriteten och göra rent hus med alltsammans och yrka avslag på detta — eller är det så att lojaliteten och partidisciplinen förbjuder ett så djärvt steg? Utskottsmajoriteten, alltså vi på den borgerliga sidan, har utförligt motiverat avslagsyrkandet, och jag tycker att utlåtandet talar för sig självt. Utöver utskottsutlåtandet har vi fått ytterligare material och underlag för vårt motstånd mot investeringsavgiften i den skrivelse vi alla fått från arkitekternas och byggnadsingenjörernas och vägoch vattenbyggarnas organisationer. Därför skall jag inskränka mig till att sammanfatta; herr Brandt har ju redan varit inne på de invändningar som reservanterna har riktat mot vår argumentering. Det kan väl knappast bestridas att investeringsavgiften kommer att få en kostnadshöjande effekt. Då avgiften inte är avdragsgill och inte får räknas in i anskaffningskostnaden vid beräkning av värdeminskningsavdrag, blir effekten i realiteten högre än den 25 procentiga avgiften. Nog finns det skäl som talar för att det kommer att bli fråga om ett »idiotstopp». I propositionen för tre år sedan om ändring i lagen om igångsättningstillstånd förordade finansministern att butiker i nya bostadsområden borde räknas till de prioriterade. Är meningen att dispensparagrafen skall tillämpas också på dessa? Investeringsavgiften kommer att avsevärt försvåra en effektiv samhällsplanering på det kommunala planet. Jag frågade i utskottet byggnadsarbetareförbundets ordförande — och det är väl ingen hemlighet, herr Brandt har ju också åberopat vad som sagts i utskottet — om vi fortfarande höll fast vid den linje som vi hade i arbetsmarknadsutredningen att kommunerna verkligen skall försöka planera och projektera på lång sikt. Hur skall kommunerna kunna planera och projektera om de inte vet om finansministern ett-tu-tre kommer med sådana här drastiska åtgärder? Det är som att dra ner en — rullgardin, nej en järnridå, som herr Brandt och hans medreservanter nu försöker perforera med dispensregeln. Det lönar sig inte att med kraftigt tal uppmana kommunerna att planera bättre, att de måste ha projekten klara i tid så att det, om det blir sysselsätiningssvårigheter, bara skall vara att trycka på en knapp för att det hela skall sättas i gång. Så kommer finansministern med en investeringsavgift som gör att kommunen måste lägga om hela planeringen och ge sig på andra projekt Jag undrar inte på att det finns socialdemokrater som är ytterligt skeptiska mot dessa ingripanden mot de kommunala = förvaltningsbyggnaderna. Den frågan kommer förmodligen fru Hörnlund att tala om senare. De s.k. oprioriterade byggena har redan, herr finansminister, hållits starkt tillbaka i snart två år. Det finns alltså redan ett uppdämt behov på den fronten. Det är stor risk för en »investeringsexplosion» som herr Brandt viftade bort med kall hand; han tyckte att det var i hög grad överdrivet att tala om en sådan. Men det kommer förmodligen att bli en »investeringsexplosion» på hösten 1968, och jag vill fråga finansministern: Kan kapitalmarknaden klara den rush som vi väntar oss efter den 1 oktober 1968? I propositionen heter det att en investeringsavgift medför mindre administrativ belastning än en skärpning av byggnadsregleringen. Det anser tydligen också reservanterna. Är nu detta verkligen sannolikt? Den nuvarande lagen om igångsättningstillstånd skall bibehållas och tillämpas vid sidan av investeringsavgiften. Vi får alltså här ett slags dubbelkommando. Hur är proceduren? Jag skulle vilja uppmana kammarens ledamöter att läsa igenom 4 och 5 88 i förordningen om investeringsavgift. Gången av den här processen är ungefär följande. Den som vill utföra oprioriterat byggande skall först söka tillstånd hos länsarbetsnämnden. Om han får tillstånd skall han, innan han sätter i gång, lämna en skriftlig deklaration till länsstyrelsen med uppgift om den beräknade byggnadskostnaden. Därefter skall han omgående inbetala preliminär avgift. När arbetet väl är färdigt skall han omgående avge ny deklaration om den verkliga byggnadskostnaden, och länsstyrelsen skall då fastställa den slutgiltiga avgiften och reglera den i förhållande till den preliminära. Har han betalat för litet, skall länsstyrelsen ålägga honom att omedelbart betala skillnaden, har han betalat för mycket, skall länsstyrelsen betala tillbaka den överskjutande skatten. Det blir en sorts överskjutande skatt, liksom det blir kvarskatt för den arme byggaren som har byggt litet dyrare än han räknat med. Det är, som finansministern vet, inget ovanligt att ett bygge blir betydligt dyrare än man räknat med, och jag förmodar att man även i fortsättningen kommer : att bygga dyrare än självdeklarationen preliminärt har angivit. Men det slutar inte med detta. Det förutsättes nämligen att samråd skall äga rum inte bara mellan arbetsmarknadsmyndigheterna inbördes utan även mellan dessa och länsstyrelsen. Kan verkligen herr Brandt eller någon annan hävda att det här är en enkel procedur eller att den skulle bli administrativt mindre betungande än att använda lagen om igångsättningstillstånd? Den senare vållar redan nu stora tolkningssvårigheter, och det kan knappast bli lättare att tillämpa förordningen om investeringsavgift. En annan allvarlig invändning mot förordningen om investeringsavgift gäller rättssäkerheten. I en vanlig normal taxeringsprocess prövas den skattskyldiges talan i fyra instanser. I det här fallet blir det två: länsstyrelsen och, som sista instans, kammarrätten. Taxeringsintendenten, som de flesta skattebetalare kanske betraktar som sin fiende när han granskar deklarationerna men som i realiteten inte bara är den skattskyldiges motpart utan också skattebetalarens ombud, ställs nu helt vid sidan och får inte alls blanda sig i saken. Länsstyrelsen skall kunna meddela särskilt beslut i fråga om huruvida arbetet är avgiftsbelagt eller ej, alltså om investeringsavgift skall erläggas eller inte. Jag ställde den frågan i bevillningsutskottet — det kan herr Brandt bekräfta — om vi har några motsvarande bestämmelser i andra skattelagar som överlämnar till den administrativa myndigheten att besluta vem som skall betala skatt och vem som inte skall betala skatt. Jag frågar mig hur detta rimmar med regeringsformens 8 57, som vi i bevillningsutskottet åtminstone hittills hållit helig, om att svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta utövas av riksdagen allena. Här blir det länsstyrelsen som skall bestämma vem som skall betala skatt — låt oss kalla det för vad det är — och vem som inte skall göra det. Märkligt är att detta nya steg på regleringarnas väg tas i samma stund som man inom kanslihuset överväger en successiv avveckling av hyresregleringen — jag fick av inrikesministern i höstas det beskedet att man på grundval av remissyttrandena var i färd med att se vad man kunde komma fram till i fråga om en avveckling av hyresregleringen. Öm jag inte minns fel ingick det också i socialdemokraternas valprogram att hyresregleringen skulle successivt avvecklas. Har man nu ändrat uppfattning i kanslihuset och partiet? Nog har jag svårt att spåra någon konsekvent linje i regeringens åtgärder. Byggnadsregleringen avskaffade vi 1963. I stället skulle vi lita till frivillig samverkan mellan byggarbetsmarknadens parter i samarbete med arbetsmarknadsmyndigheterna. I samband med det fick vi lagen om igångsättningstillstånd, alltså en ny reglering men i mildare form, och den vidgades 1964 och 1965. Om jag inte minns fel har finansministern i något sammanhang skrivit eller uttalat att man inte på centralt håll kan avgöra vilken byggnad eller anläggning som är mest samhällsnyttig. Menade då herr Sträng med »centralt håll» kanslihuset eller länsresidenset, eller var det någon lokal mindre enhet som inte kunde avgöra det? Men nu skall alltså länsstyrelsen bedöma det — det är den som ytterst skall avgöra om ett bygge är samhällsnyttigt eller inte, om det skall vara prioriterat eller inte prioriterat. Att i nuvarande konjunkturläge bygga ut regleringssystemet tror jag är att växla in på fel spår. Så till sist en fråga som det finns anledning att ställa: Blir avgiften nu verkligen temporär? Den skall ju gälla 19 månader. Varför denna egendomliga tidrymd? Eller ligger det — för att begagna ett expressivt uttryck som hans excellens utrikesministern en gång använde i en debatt här i kammaren — möjligen en jycke jordfäst under denna egendomliga tidrymd till ungefär fjorton dagar efter valet 1968. Jag tycker, herr talman, att alla skäl talar för att kammaren borde följa utskottet och avslå propositionen om investeringsavgift.
Herr talman! Det är olustigt att ta upp tiden när det är så sent och vi hållit på så länge. Men jag vill bara säga ett par ord. Sedan skall jag inte syssla mer med detta — det kommer ju andra talare efter. Jag tycker nog att herr Björkman gör det krångligare än det är. Han resonerar här precis som om alla som ämnat bygga skall bygga även trots denna avgift — men så blir det väl ändå inte — och få alla de här besvärligheterna som står i de paragrafer som han läser upp. Vi har räknat med att det skall bli i undantagsfallen som byggmästare verkligen ger sig på att bygga när det blir så mycket dyrare. Det klagas ju ändå på att det är så dyrt att bygga. Avsikten är att försöka övertyga dem som vill bygga att de till hösten 1968 kan uppskjuta byggen som inte är så angelägna. När herr Björkman frågar om avgiften verkligen blir temporär, vill jag säga att jag — såvitt jag minns — aldrig har varit med om någon investeringsavgift som inte varit temporär. Om den inte är temporär, är den ju alldeles meningslös. Därmed tror jag att herr Björkman kan vara övertygad om att även denna avgift blir temporär. Jag vill tillägga att de undantag som man har yrkat på men som vi inte har bifallit utom kanske på några punkter ju är något helt annat än att i en motivering utan att ändra lagtexten säga att Kungl. Maj:t kan ge dispens under de och de förutsättningarna. När det sedan gäller kommunernas planering och projektering vet alla som är kommunalmän att man numera gör planer för fem år i taget. Jag tror inte att kommunerna slutar upp med projektering och planering av sina framtida investeringar för att man har detta system under en kort period. Det har vi också från reservanternas sida trott och sagt att man inte bör göra. Till slut vill jag ytterligare understryka min förvåning över att oppositionen nu är så förtjust i denna detaljreglering med vilken vi ändå aldrig kan nå det syfte som avses. De har blivit så förtjusta i denna detaljreglering som de tidigare under åratal så starkt kritiserat, att de nu hellre vill ha den kvar än acceptera denna avgift.
Herr talman! Herr Brandt tyckte att jag framställde det krångligare än vad han tror att det skall bli. Herr Brandt, jag har inte gjort något annat än läst paragraferna. Allt detta står i propositionen liksom hela proceduren hur det hela skall gå till. Och jag tycker det låter förfärligt krångligt, herr Brandt. Nu säger herr Brandt att vi bara räknar med att det skall bli rena undantagsfall då byggherrar sätter i gång så här dyra byggen. Det är klart alt skall man tillämpa dispensparagrafen på det sätt som ni säger, då kanske det blir undantagsfall, men då förstår jag faktiskt inte varför man inte kan använda den förordning man redan har i stället för att införa en ny och dubbel kontroll som man kommer att ha med investeringsavgiften. Det tycker jag är onödigt. Det var intressant att höra herr Brandts försäkran — jag vet inte om jag vågar ta det som en försäkran — att denna investeringsavgift skall vara temporär, för dessa 19 månader. Jag måste nog säga herr Brandt att jag har mina onda aningar. Erfarenheterna talar för att om någonting är evigt i denna världen så är det av riksdagen beslutade provisorier. Jag är rädd att det gäller också denna reglering.
Herr talman! Herr Brandt sade sig vara förvånad över att oppositionen har blivit så förtjust i denna detaljreglering, som vi tidigare har motarbetat. Jag tror att detta är alldeles felaktigt uttryckt av herr Brandt. Någon förtjusning på den punkten råder minsann inte inom oppositionen. Den situation som nu har uppstått är helt enkelt sådan att vi måste föredra lagen om tillståndsgivning framför den investeringsavgift som har föreslagits. Så ligger saken till, och man skall inte dra några andra slutsatser av detta än sådana som är korrekta.

Herr talman! När vi undersöker möjligheterna att finna medel för att ta oss ur den besvärliga ekonomiska situation, som vi genom den förda regeringspolitiken hamnat i, är det uppenbart att mycket stor uppmärksamhet måste ägnas åt de investeringar som göres i byggnader och anläggningar av skilda slag, eftersom dessa svarar för ungefär hälften av våra totala investeringskostnader. I ett kärvt ekonomiskt läge då begränsade kapitalresurser står till förfogande måste tyvärr en viss statlig styrning av investeringarna inom byggnadssektorn tolereras. Om denna sak är utskottsmajoriteten och de socialdemokratiska reservanterna Överens.

För det första kan man konstatera att uppfattningarna om vad som är angelägen byggenskap är högst divergerande. Härom bär de många motionerna i ärendet vittnesbörd nog.

För det andra skiljer sig utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning om vilka medel som bör användas för att hålla den mindre angelägna byggenskapen tillbaka.

Reservanterna delar inte denna uppfattning. Granskar man reservationen finner man att den sönderfaller i två avdelningar där den uppfattning som hävdas i den ena avdelningen strider mot uppfattningen i den andra. I den första avdelningen som behandlar propositionen tillstyrker reservanterna denna reservationslöst. Den fullmakt, som regeringen begärde och riksdagen beviljade senast 1965 och som avsåg att ge regeringen det instrument den skulle behöva för att styra utvecklingen inom byggnadssektorn, har visat sig inte motsvara de förväntningar man ställde på den. Men, säger nu reservanterna, det beror givetvis inte på något misstag från regeringens sida, utan skulden härför får man söka hos kreditinstituten och hos länsarbetsnämnderna, som på ett så ofullkomligt sätt har skött sina uppgifter.

Sedan viftar reservanterna också bort risken för att förordningen skulle ha någon inverkan på sysselsättningen inom byggnadsfacket; nu räknar man nämligen med att få igång byggenskapen inom den prioriterade sektorn, och detta skall ge full sysselsättning. Det återstår väl att se om det blir på det sättet. Det är väl inte alldeles givet att de prioriterade byggena kommer att i full utsträckning ge sysselsättning på detta område överallt i vårt avlånga land.

Jag tror för min del inte att byggherrarna litar på att detta är den sista medicin regeringen kommer att skriva ut i detta fall. Man säger ju att regeringen nu förbereder en förlängning av förordningen då den träder ur kraft vid årets utgång. Vad det förslaget kan komma att innehålla vet man aldrig. Jag övergår så till vad jag skulle vilja kalla avdelning 2, nämligen där reservanterna behandlar de motioner som innehåller yrkanden om undantag från avgiftsplikt eller andra begränsningar av den. Dessa avslår man givetvis utan vidare, men man så att säga skummar grädden av motionärernas uppslag och får på olika sätt in det i denna avdelning. I den första avdelningen har man sagt att investeringsavgiften skall bli ett effektivt medel för att hålla investeringsverksamheten tillbaka. I den andra avdelningen säger man att det naturligtvis inte kan bli fråga om att införa totalstopp för allt oprioriterat byggande — det finns ju dispensregler som Kungl. Maj:t kan sätta i kraft, och på dem ställer man mycket stora förväntningar. Jag anser nog att dessa förväntningar är en aning överdrivna, om denna avgift skall kunna leda till önskvärt resultat. Man avstyrker också yrkandena om generella undantag från avgiftsplikten och anser, att sådana undantag lämpligen bör ske genom dispens. Man framhåller vidare, att det är angeläget att dispensregeln inte tolkas alltför restriktivt och menar att en dispens givetvis kan utformas så att den generellt gäller för vissa arbeten. Denna mening är väl avsedd att tillgodose de socialdemokratiska motionärernas önskemål om generella undantag för kommunernas avgiftsskyldighet, förmodar jag. Man går vidare och upprepar att det inte är meningen att införa ett totalstopp för allt oprioriterat byggande och räknar sedan upp en hel mängd områden, där det anses önskvärt att dispens skall beviljas. Från centerpartiets sida har vi givetvis ingenting att invända mot att dispens medges där detta är påkallat av lokaliseringseller sysselsättningspolitiska skäl. Jag tror nog att det finns ganska stor anledning att i detta fall vara generös vid dispensgivningen, men då kan jag också fråga: Var någonstans i vårt land kan det inte uppvisas antingen lokaliseringseller sysselsättningspolitiska skäl för beviljande av dispens? Man går vidare och säger, att där statliga lån har beviljats, skall också dispens beviljas, liksom för byggnadsarbeten där statliga bidrag ges för olika ändamål, t.ex. då det gäller att bygga en bensinstation med anledning av högertrafiken o. s. v. Om man plockar ut alla dessa projekt, blir det inte så många över, där inte reservanterna anser att dispens skall kunna komma i fråga. De undantag man i stort sett gör gäller kyrkor, samlingslokaler, idrottsoch fritidsanläggningar. För dessa menar man att det är onödigt med dispens. Om nu bara sådana projekt skall undantas och bli avgiftsbelagda, så frågar man sig: Är det värt allt detta ståhej att införa en investeringsavgift för att stoppa inom en så begränsad sektor som sedan återstår? Reservanterna har sagt att om man nu inför denna avgiftsbeläggning kommer det att leda till en mindre administrativ belastning än vad en skärpning av byggnadsregleringen gör. Ja, det kan väl vara riktigt om man åstadkom ett totalstopp. Då skulle naturligtvis den administrativa belastningen bli lindrig, ty då skulle det inte finnas något att administrera över huvud taget.

Man får givetvis börja hos länsarbetsnämnderna, fortsätta till länsstyrelserna och sist inställa sig i Kungl. Maj:ts kansli för att få i gång byggenskapen. Var och en begriper väl att en generös tillämpning av dispensförfarandet inom hela detta område måste leda till ökat administrativt krångel, det är ofrånkomligt.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

Herr talman!

En planering kan naturligtvis åstadkommas på olika sätt, men klart är att den hittillsvarande tillståndsgivningen inte har förmått åstadkomma en tillfredsställande planering. Detta verifieras bl.a. av förhållandena i vårt närmaste grannskap runtomkring detta hus. De magnifika bankoch kontorspalat sen reser sig snabbt och i stor mångfald, men bostadsbristen är mer skriande än någonsin. I detta läge har man ingenting annat att göra än att välja mellan palatsen och bostäder åt vår ungdom. Det måste uppenbarligen komma till något annat, i varje fall under en övergångsperiod. Fjolårets händelser, inte minst i fråga om bostadsbyggandet i storstockholmsområdet, får helt enkelt inte upprepas. Det är svårt att förstå de borgerligas kallsinniga avslagsyrkande, särskilt med tanke på bostadssituationen i huvudstadsregionen. Under föregående valrörelse talade man ju mycket om kaos inom bostadsbyggandet i stockholmsområdet. Med tanke på all denna propaganda, som man lätt kan erinra sig, är i varje fall de borgerligas ställningstagande i Stockholm i denna affär mycket anmärkningsvärt. Det är ju ryckigheten i och den otillfredsställande omfattningen av bostadsbyggandet i storstadsregionerna som vi måste bemästra. Jag vill emellertid samtidigt starkt framhålla att det inte får bli så att den som har råd att betala investeringsavgift får bygga under alla förhållanden. Vi har i en motion, nr 710 i denna kammare, förordat en differentierad avgift i syfte att verkligen stoppa vissa byggnadsobjekt som uppenbarligen bör kunna uppskjutas. Samtidigt har vi starkt betonat att tillståndsprövningen även i fortsättningen bör tillämpas, jämsides med beskattningen. Vi har därför också i en särskild motion yrkat förlängning av lagen om igångsättningstillstånd. I reservationen till föreliggande utskottsutlåtande, som tillstyrker regeringens förslag, försäkras att ifrågavarande avgift på 25 procent i praktiken kommer att medföra det uppskov med viss byggnation som eftersträvas. Samtidigt förutsätter reservanterna att gällande tillståndslag kommer att förlängas genom beslut av årets riksdag. Vi får väl ta reservanterna på orden, och med hänsyn till detta kommer jag inte att yrka bifall till motionerna 710 och 808 i denna kammare. Med anledning av regeringens förslag har en rad yrkanden väckts om undantag från beskattningen beträffande olika icke prioriterade objekt. Om man slår ihop alla dessa undantag finns egentligen ingenting att beskatta, utom möjligen lyxvillorna som ingen — tydligen av taktiska skäl — vill upphäva sig till talesman för. Många av undantagskraven är naturligtvis i och för sig behjärtansvärda, inte minst kravet beträffande de kommunala investeringarna. Jag tror emellertid inte att undantag för alla kommunala investeringar kan förordas i ett läge som det nuvarande. Vi vill emellertid också för vår del med skärpa framhålla att dispensbestämmelserna bör tilllämpas med skicklighet och i vidsträckt mening då det gäller områden med otillräcklig sysselsättning. Det kan inte accepteras att byggnadsarbetare skall gå arbetslösa, om det finns någonting att bygga. Vi tycker också att dispensbestämmelserna bör tillämpas smidigt när det gäller idrottsanläggningar och naturligtvis även i fråga om servicehus i nybyggda områden. Slutligen vill jag beträffande fritidshusen, herr talman, uttala min personliga sympati för motion II: 413 av herr Josefsson i Halmstad m.fl., som förutsätter att restriktionerna skall gälla fritidshus över 60 m? i stället för som föreslagits 80 m?. Den samstämmighet med en del andra förordningar, som då skulle behövas, bör ju inte vara särskilt svår att åstadkomma. Herr talman! Jag kommer alltså att rösta för reservationen.